Herr talman! Roger Haddad har bland annat frågat mig hur jag och regeringen ska stoppa vad han kallar för överbyråkratiseringen inom polisen och vilka åtgärder vi ska vidta för att få ut resurserna till lokalpolisområdena. Han har också frågat om jag och regeringen är nöjda med antalet poliser i yttre tjänst samt hur vi ska agera för att vända utvecklingen inom utredningsverksamheten. Regeringen anser att det behövs väsentligt fler polisanställda, både poliser och civilanställda, för att polisverksamheten ska kunna stärkas och utvecklas. Därför har regeringen föreslagit historiskt stora resurstillskott till Polismyndigheten för de kommande tre åren. Sammantaget handlar det om tillskott till Polismyndigheten på drygt 9,8 miljarder kronor under perioden 2017-2020. Utifrån de nya budgetramarna och verksamhetens behov är det Polismyndigheten som avgör hur resurser ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter och nå de mål som myndigheten har. För en god brottsbekämpning i landet krävs resurser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Nationellt forensiskt centrum har exempelvis stor betydelse för Polismyndighetens förmåga att utreda brott. Även utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen är en viktig nationell resurs som både ansvarar för egna brottsutredningar och bistår regionerna i olika ärenden. Det är således viktigt att inte fastna i en förenklad analys, där nationella resurser betraktas som "byråkrati". Enligt uppgifter från Polismyndigheten finns närmare 50 procent av regionernas resurser på lokalpolisområdesnivå, vilket är en förbättring sedan januari 2015. I vilken utsträckning dagens fördelning är tillräcklig i förhållande till arbetsuppgifterna är en fråga för Polismyndigheten att bedöma. Till viss del analyseras detta också av Statskontoret i dess pågående utvärderingsuppdrag.

Herr talman! Tack, statsrådet Morgan Johansson, för svaret på min interpellation! Den här interpellationen är ställd efter att vi snart har passerat tre år i den nya polisorganisationen, vars huvudsyfte var att genomföra en närpolisreform där man kommer närmare medborgarna och förstärker det lokala polisområdet på kommunal, lokal nivå. När Statskontoret nu har levererat sin andra utvärderingsrapport beställd av den förra alliansregeringen - det kom en förra året och en nu i oktober - visar det sig att det på vissa punkter går åt rätt håll. Det gäller till exempel medborgarlöften, alltså överenskommelser mellan kommun och Polismyndigheten, och att man inrättar samordningsfunktionen kommunpolis, som mer är en kontakt mellan näringsliv, kommunen och polisen. I övrigt uppnår man inte målen om att förstärka utredningsverksamheten. Inte heller uppnås målet att förstärka det lokala polisområdet. Detta indikeras av andra uppgifter vi får och bekräftas av uppgifter från Polisförbundet och Polismyndigheten men också vid de besök som vi gör var och varannan vecka. Det lokala polisområdet blir av med resurser samtidigt som det får fler arbetsuppgifter, herr talman. Man ser även det som Statskontoret bekräftar: att det finns en rörelse uppåt i polisorganisationen. Det är uppenbarligen någonting strukturellt som inte fungerar i den gigantiska myndigheten, och det gör att poliser i yttre tjänst går in till polisstationerna. Duktiga kompetenta medarbetare på lokalpolisområdet tar sig relativt snabbt uppåt till den regionala nivån och till den nationella nivån. Jag är inte tillfreds med svaren. Det finns en anledning till att det lämnas in en interpellation. Vi frågar vad regeringen tycker om byråkratiseringen. Vi liberaler vidhåller att det pågår en överbyråkratisering. Jag vet att regeringen tidigare har uttalat sig och till och med vid presskonferenser kommenterat rörelserna uppåt i organisationen. Jag har inte heller fått svar, fru talman, på frågorna i min interpellation om antalet poliser i yttre tjänst. Det är mycket viktigt. Det framgick av statsrådets svar att brottsbekämpning kräver resurser lokalt. När det gäller resurser lokalt är poliser i yttre tjänst nära medborgarna en mycket viktig, central och avgörande del i det brottsbekämpande arbetet. Inte heller får vi så mycket svar från regeringen om hur utvecklingen ska vändas i utredningsverksamheten. Det går inte en dag utan att man slår upp en tidning och läser eller hör på nyheterna att polischefer säger att de inte hinner utreda sexualbrott, att till exempel våldtäktsärenden måste läggas åt sidan. I morse kunde jag höra på Ekot att polisen inte hinner utreda anmälda sexualbrott mot barn över internet. Listan kan göras lång. Jag vill inte överdriva situationen alldeles för mycket. Det här var några exempel på vad Polismyndigheten själv pekar på i form av brister. Jag tycker att många frågor är obesvarade. Jag hoppas att regeringen svarar på dem under debatten.
Fru talman! Jag är lite osäker på vad Roger Haddad egentligen far efter. Menar han att de regionala organisationerna håller på att växa på bekostnad av de lokala organisationerna? Det är fel. Som jag sa i mitt svar är det ungefär 50 procent av de regionala resurserna som går till lokalpolisområdena. Det är bättre än 2015. Påståendet att det skulle flöda folk från den lokala organisationen upp till den regionala håller inte. Det är snarare tvärtom. Det går i andra riktningen. Mycket av det som tidigare fanns regionalt inom ramen för de gamla länsmyndigheterna är faktiskt nedpressat lokalt. Det är bättre i dag än vad det var 2015. Mitt andra sätt att tolka Roger Haddads fråga är att han menar att organisationen växer för mycket nationellt, att det är där man ser något slags överbyråkratisering. Då pekade jag i mitt svar på viktiga nationella funktioner som måste upprätthållas och som faktiskt måste förbättras och resursstärkas ännu mer, bland annat Nationellt forensiskt centrum - som det är otroligt viktigt att vi satsar på. Det är avgörande för att driva fram de utredningar som Roger Haddad i nästa andetag pekar på måste bli bättre. Om vi inte förstärker Nationellt forensiskt centrum kommer vi inte heller att klara upp de grova våldsbrotten i tid. Jag antar att Roger Haddad inte vill skära ned på Nationellt forensiskt centrum bara för att det ligger på statlig nivå. Samma sak är det med Nationella operativa avdelningen. Den hanterar många av de grova våldsbrotten, den organiserade kriminaliteten och terrorhoten. Jag antar att Roger Haddad inte vill skära ned på den avdelningen heller utan snarare vill förstärka den. Vad är det egentligen kritiken går ut på? Anser Roger Haddad att den nationella delen växer för mycket? Då måste han också ge svar på frågan om vad han vill skära ned på. Låt mig säga något allmänt om utredningsverksamheten. Vi är nu igenom omorganiseringen. Det vågar jag säga. Vi kan inte längre hänvisa till att polisen har hållit på att omorganiseras i två och ett halvt år, att det därför är stökigt och att det inte går att leverera. Nej, den ursäkten funkar inte längre. Vi är igenom omorganiseringen, och nu måste polisen se till att leverera i förhållande till hur den nya organisationen ser ut. På en del områden har vi sett förbättringar i utredningsverksamheten. För första gången sedan 2009 ökar antalet redovisade ärenden från polisen till åklagare. Man levererar för första gången sedan 2009 helt enkelt fler utredningar till åklagaren. Det är bedrägerier, skadegörelse, narkotikabrott och trafikbrott. Jag är inte nöjd med detta. Vi behöver göra mycket mer, inte minst när det gäller en del av de grova våldsbrotten. Roger Haddad pekade på våldtäktsanmälningarna, där polisen måste göra mycket mer för att driva fram utredningar. Man utreder fler våldtäkter. Jag tror att det är 10 procents ökning hittills i år, men det anmäls samtidigt ännu fler. Det är inte polisens fel att det anmäls fler, men man måste se till att hålla mer jämna steg med utvecklingen. Polisen utreder nu fler av de grova övergreppen än förra året. Enligt min uppfattning börjar vi se mer resultat av den nya organisationen än tidigare. Det är viktigt. Sedan finns det, fru talman, inga genvägar. Det behövs fler anställda i polisverksamheten. Det ska bli 10 000 fler till 2024. Fler poliser behöver utbildas, och polisen måste resurssättas på ett annat sätt än tidigare. Därför genomförs nu stora satsningar på polisen.
Fru talman! Regeringen saknar krisinsikt. Ni har tappat kontakten med verklighetens polismyndighet. Det är polisen som pekar på allt färre resurser än någonsin på lokalpolisområdesnivå. Polischefen i Sala och polischefer på flera andra orter i landet hävdar att det är uppror. De säger att de blir av med poliser. Hur ska de tolka justitieministerns inlägg i denna debatt? Det är färre poliser i yttre tjänst. Reformens mål var fler poliser i yttre tjänst, närmare medborgarna. Det har blivit precis tvärtom. Poliser tvingas prioritera till och med mellan grövre brott: sexualbrott, mord och skjutningar. Det är inte något som vi har hittat på på Liberalernas riksdagskansli. Det är polischeferna som säger detta till oss när vi träffar dem varje vecka vid våra besök. Det har blivit tusen poliser färre sedan några år tillbaka. Tusen poliser har slutat under justitieministerns tid, varav hälften inte på grund av pension. Det finns färre poliser under din regering än det var under alliansregeringen, både 2010 och vid mätningen 2014. Det är de kriminella som vinner på utvecklingen, och det är vi andra skötsamma medborgare som förlorar på justitieministerns polispolitik och regeringens besparingar på polisen. Ni levererade inte någon extravagant polisbudget vare sig 2015, 2016 eller 2017. Det är först nu ni försöker lappa och laga. Det här är en konsekvens av er politik. Det stämmer inte att de regionala kanslierna inte skulle svälla. Jo, de sväller. Det är kommunikatörer, det är HR-personal, det är HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen på den nationella nivån. Vad gäller Nationellt forensiskt centrum hade vi i vår budget förra året 20 miljoner mer än regeringen. Kom inte och berätta för oss om vikten av Nationellt forensiskt centrum! Där behövs kompetenta utredare i första hand på utredarsidan, men här pratar vi om poliser. Varför vill inte regeringen ta till sig antalet poliser när det gäller ingripandeverksamheten? Jag tänker inte ens nämna den siffran eftersom det inte vore en bra signal. Men jag är oerhört bekymrad över avlövningen av antalet poliser i yttre tjänst när det gäller ingripandeverksamheten. Det är siffror per den 31 oktober 2017 som presenterades för rikspolischefen. Det allvarliga är att vi utarmar Polismyndigheten. Det är därför vi inte kan upprätthålla den förmåga vi vill se i särskilt utsatta områden och för den delen i andra områden. I Västmanland, mitt hemlän, tvingas poliser från Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar in till Västerås för att förstärka verksamheten på grund av skjutningarna de senaste halvåret. Men den utvecklingen ser vi också i andra län. Det bekräftar ytterligare att den bild regeringen ger är felaktig. Herr justitieministerns inlägg överensstämmer inte med verkligheten. Vad tycker du om överbyråkratiseringen? Är du nöjd med att det finns allt färre poliser i yttre tjänst? Jag vill ha svar i dag.
Fru talman! Nej, Roger Haddad, jag är inte nöjd förrän vi har fått fler poliser. Nu talar Roger Haddad om de nedslag han har gjort på en del ställen. Jag är också ute och reser och träffar massor av poliser. Under de 20 år jag har suttit i riksdagen finns det ingen yrkesgrupp jag har pratat mer med. När jag talar med poliser får jag ofta en mer nyanserad bild än den totala svartmålning som Roger Haddad ägnar sig åt. Jag menar att Roger Haddad snarare skadar än gynnar polisverksamheten när han går på som han gör. Bara de senaste månaderna har jag varit i Södertälje, Malmö, Helsingborg, Sollefteå, Kramfors, Angered i Göteborg med flera platser och pratat med poliser. Det har bland annat handlat om polisorganisationen och resurssättningen. De säger: Vi behöver bli fler, vi behöver nya verktyg, till exempel starkare vapenlagstiftning - vilket regeringen nu inför från den 1 januari 2018 - och vi behöver mer resurser. Roger Haddad! Stå inte och påstå att vi utarmar polisen när vi skjuter till 2 miljarder kronor mer nästa år. Det är den största satsningen som någon regering har gjort på polisen de senaste 20 åren. Vi har en bekymmersam eftersläpning, framför allt vad gäller polisutbildningen. Låt mig ställa en fråga till Roger Haddad: Om Roger Haddad vill ha fler poliser, varför utbildade ni då så få under er regeringsperiod? Ni utbildade 600-700 poliser per år, och under ett vanligt år går 400-500 poliser i pension. Det visar att ni inte förstod att man i dag inte kan räkna med att poliser efter utbildningen jobbar som poliser livet ut. Privata arbetsgivare rycker i poliser, och som statlig arbetsgivare måste vi konkurrera med dessa privata arbetsgivare på ett helt annat sätt än tidigare. Vi måste förbättra arbetsvillkor och löner. Vi måste också utbilda fler, och då håller det inte att år efter år utbilda 600-700 nya poliser när 400-500 poliser går i pension. Nu har vi ändrat på detta. Vi har fördubblat antalet platser på polisutbildningen så att det i år utbildas 1 300 poliser. Det kommer att dröja två och ett halvt år innan de kommer ut, men ingen regering har någonsin låtit utbilda fler poliser än vad denna regering gör. Så stå inte och säg att vi utarmar polisverksamheten, Roger Haddad! Vi förbereder dessutom polisutbildning på fler orter. Borgerliga regeringar har aldrig startat en ny polisutbildning. Nu startar vi en i Malmö och en i Västsverige. Fru talman! Det finns inga genvägar. Det handlar om att resurssätta polisverksamheten, att prioritera polisen så att polisen får de pengar man behöver. Det handlar också om att varje dag kolla att det inte sväller på ställen där det inte ska svälla. Roger Haddad påstår igen att de regionala organisationerna sväller, men jag har ju precis redovisat siffror som visar att det ser bättre ut i den regionala verksamheten i år än det gjorde 2015. Nu ligger en större andel på lokalpolisområdesnivå, så det kommer Roger Haddad inte undan med. Stå inte och svartmåla polisen, Roger Haddad, nu när polisen mer än någonsin behöver politiskt stöd i ryggen för att kunna lösa sin uppgift.
Fru talman! Socialdemokraterna satsar allt mindre på polisen procentuellt av bnp. Det spelar ingen roll om regeringen anslår 2 miljarder mer nästa år. Problemet har ju uppstått under 2015-2017. Vi lägger 10 miljarder mer än ni i vårt budgetförslag. Ni har sparat på svensk polis i tre år, så justitieministern borde skämmas. Den bild som jag förmedlar är Statskontorets bild, och den viftar justitieministern bort. Det är Statskontoret som fastslår att de faktiska resurserna är mindre i lokalpolisområdena. Det är Statskontoret som kommenterar det så kallade rekryteringsstoppet som Anders Ygeman anbefallde Polismyndigheten. Men det är i princip upphävt. Det fortsätter att anställas personer på nationella avdelningen. Gå inte in operativt, säger justitieministern. Varför hade ni då presskonferensen i januari och beordrade Polismyndigheten att införa anställningsstopp? Jo, för att ni också såg den problematik där jag nu blir beskylld för att svartmåla. Er politik hänger inte ihop. Vi kan inte ha en minister som i januari tycker att detta är fel och sedan ha en minister i samma regering som i december tycker att det går åt rätt håll. Det går inte åt rätt håll. Resurserna på lokalpolisområdet är mindre. Det är allt färre poliser på lokalnivå. Det är allt färre poliser i yttre tjänst. Det är dem vi talar om. Vi talar inte om utredare eller kanslipersonal. Det är poliser vi talar om i denna debatt. De har blivit allt färre. Det är de kriminella som vinner på denna politik. Det är kvinnor och män, flickor och pojkar som inte vågar gå ut i dessa bostadsområden, och det är de som anmäler brott som inte får hjälp. Därför har vi haft denna debatt i dag.
Fru talman! Det är fascinerande att höra Roger Haddad säga att vi satsar allt mindre på polisen. Det är ju vi som anslår 2 miljarder mer, den största ökningen från ett år till ett annat, från 2017 till 2018, som någon regering har genomfört oavsett partifärg de senaste 20 åren. Men Roger Haddad påstår helt kavat att vi satsar mindre och mindre. De 2 miljarderna är dessutom mer än vad polisen själv har begärt. De begärde 1,6 och får 2. Fru talman! Det finns vissa saker som alliansregeringar aldrig gör. Ni klarar aldrig statsfinanserna utan lämnar alltid budgetunderskott efter er. Ni klarar aldrig jobben utan lämnar alltid arbetslöshet efter er. Ni startar aldrig några nya polisutbildningar. Det var vi som startade utbildningen i Umeå och Växjö, och det är vi som startar i Malmö och Västsverige. I år tar vi in 1 300 polisstudenter, 1 304 tror jag faktiskt att det är. Jag var nyligen med vid ceremonin när 133 poliser utexaminerades från Södertörns högskola, och det går ut ytterligare 295 i år. Vi kommer att behöva ligga kvar på minst 1 300 och kanske gå upp till ett par tusen polisstudenter per år de kommande åren. Vi kommer att satsa mycket på denna verksamhet, och då måste vi gå in med de resurser som behövs. Vi behöver ha en nyanserad diskussion. Man måste kunna se när resurserna faktiskt hamnar på lokalnivå och kunna ta till sig att utredningsverksamheten vänder och att vi för första gången sedan 2009 ser fler utredningar hos åklagaren än vad vi har sett tidigare. Då är det kanske så att Polismyndigheten trots allt är på rätt väg.